Fru talman! har ställt tre frågor till mig om regler för biogasbilar och den statliga miljöbilsdefinitionen. Låt mig inleda med att understryka att regeringen gör stora satsningar på att ställa om transportsektorn och vår fordonsflotta. En viktig del i det arbetet är förbättrade förutsättningar inte minst för biogasen. Vi har bland annat infört stöd för utveckling av biogasbussar och vid privata inköp av biogasbilar. Vi har gett Transportstyrelsen i uppdrag att se över merkostnaderna för gasbilar vid besiktning. Vi har breddat stödet till produktion av biogas. Det är viktiga insatser för att Sverige ska kunna klara av målsättningarna i Parisavtalet. Nu har Sverige, precis som andra EU-länder, i uppdrag att införa ett EU-direktiv för att stärka marknadsintroduktionen av el och vätgasbilar. När det gäller den offentliga upphandlingen kräver EU-direktivet att 38,5 procent är en ren lätt bil. Förslaget innebär alltså inget förbud mot att offentlig sektor ska få upphandla gasbilar. Cirka två av tre bilar som upphandlas i offentlig sektor kommer fortsatt att kunna vara gasbilar. Förslaget om hur EU-direktivet bör genomföras i Sverige, inklusive ändringen i den statliga miljöbilsdefinitionen, är nu ute på remiss till den 28 juni, och regeringen är beredd att lyssna på remissinstansernas synpunkter. För mig är det självklart att vi behöver kraftfulla åtgärder inom flera områden för att ställa om transportsektorn till fossilfrihet. Biogasens nytta som resurs måste tas till vara på bästa sätt.

Fru talman! En biogasbil ska inte längre definieras som en miljöbil. Det är konsekvensen av det förslag som regeringen nu har skickat ut på remiss. I dag definieras biogasbilar som miljöbilar. De ingår i bonus-malus-systemet som bonusbilar. Man får alltså 10 000 kronor i rabatt om man köper en biogasbil. Det är fullt befogat. Vi i Vänsterpartiet kämpade verkligen för att biogasbilarna skulle finnas med i bonus-malus-systemet när det infördes i Sverige. Så blev det också. Varför? Jo, för att biogas är en fantastisk energikälla som minskar utsläppen av växthusgaser med ungefär 80 procent. Biogas är också i ordets rätta mening cirkulärt, då det kommer från bondgårdar i Sverige eller från vårt matavfall på hemmaplan. Det kan också vara avloppsslam som vi inte vill använda till något annat. Det kan vi röta och göra biogas av så att vi kan köra bussar, bilar och annat på det. Precis som ministern sa har regeringen främjat biogas på många olika sätt. Det finns investeringsbidrag för att producera biogas. Som jag nämnde tidigare är biogasbilar, i alla fram till nu, bonusbilar inom bonus-malus-systemet. Biogasen är också skattebefriad, och regeringen har nu föredömligt kämpat till oss ytterligare tio års skattebefrielse inom EU för biogasen - jättebra! Det senaste förslaget från regeringen var att merkostnaden när man besiktar en biogasbil ska tas bort. Det är jättebra och någonting som vi i Vänsterpartiet har kämpat för. Det blir därför väldigt märkligt att regeringen å ena sidan främjar biogas men att biogasen å andra sidan ska straffas när biogasbilar inte ska klassas som miljöbilar! Fru talman! Förslaget från regeringen har fått massiv kritik från miljörörelsen, biogasproducenter och Sveby. Här i min hand har jag ett upprop från en stor andel av Sveriges biogasproducenter. De stora - Gasum, Scandinavian Biogas och Fordonsgas Sverige - har skrivit under uppropet. Alla vädjar till regeringen att göra om och göra rätt. Se till att värna biogasbilar som miljöbilar! Det kom en ny miljöbilsdefinition för bara ett år sedan, den 1 juli 2020. Där är biogasbilar klassade som miljöbilar. Varför, Tomas Eneroth, slår man nu undan fötterna på den definitionen och tar bort biogasbilarna från definitionen? Det är inte så att EU-direktivet kräver att vi ändrar vår miljöbilsdefinition. Det är mycket riktigt som ministern sa i sitt anförande, nämligen att EU-direktivet kräver att minst 38,5 procent av de fordon som upphandlas ska vara rena och lätta fordon. Det är inte biogasfordon. Då finns ett stort utrymme för biogasfordon. Men om miljöbilsdefinitionen ändras sänder det signaler om att regeringen inte längre anser att biogasbilen är en miljöbil. Det kan få mycket negativa konsekvenser. Jag ställde en fråga i min interpellation om regeringen har gjort en konsekvensanalys av att ta bort biogasbilarna från miljöbilsdefinitionen. Hur kommer det att påverka biogasmarknaden och främjandet av biogas?
Fru talman! Jag tycker att det här är en märklig debatt. Jens Holm bevittnar själv och till och med berömmer regeringens alla insatser för inte minst biogasbilar. Det är premier, investeringar, förbättrade förutsättningar och nu senast besiktning. Att vi sedan i den statliga miljöbilsdefinitionen, där staten har med ungefär 30 biogasbilar, säger att staten ska gå före och upphandla rena bilar är inte något som påverkar hela biogasmarknaden. Det här handlar om de 30 bilmodeller som staten har att upphandla som biogasfordon. 38,5-procentsregeln gäller för kommuner och regioner. Med det regelverk som finns nu kan man till och med öka andelen biogasfordon hos kommuner och regioner. Det rör över huvud taget inte privatpersoner. Det var inte så länge sedan vi hade en diskussion i kammaren där Jens Holm pratade sig varm för utbyggnad av elbussar i kollektivtrafiken. Nu är det uppenbarligen helt andra tongångar. Jag tror att det är bra att vi främjar elfordon och att staten går före. Sedan kan man i dessa tider tycka att det är märkligt att Jens Holm för en stor diskussion om detta när Jens Holm nu, inte bara i utskottet, allt oftare gör överenskommelser med Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna för att föra en politik som motverkar en sådan utveckling. Det sker framför allt nu i ett läge när vi riskerar att få en parlamentarisk situation med en regering som inte kommer att främja klimatet framöver. Det är också konsekvensen av det agerande som Jens Holm och hans parti just nu bedriver.
Fru talman! Jag noterar att ministern inte svarar på mina frågor, utan ministern försöker dribbla bort korten och vill debattera något annat, till exempel styret av Sverige. Det är en viktig fråga, och det är en fråga som kommer att komma upp på måndag. För alla som följer debatten vill jag berätta att vi i Vänsterpartiet alltid söker majoritet för de bästa förslagen, självklart även på miljö och klimatområdet. Några av de områden som vi nu får igenom är en ökad satsning på elektrifiering i Sverige. Det kommer vi att rösta om i nästa vecka. Vi kommer att se till att Trafikverket får en höjd anslagskredit så att de kan bedriva ett bättre underhållsarbete så att pengarna inte tar slut i november - och sedan får projekten dras igång i januari igen. Vi kommer att se till att det finns lotsar som arbetar på ett modernt sätt och fungerar i hela Sverige. Det är några av de frågor som vi i Vänsterpartiet har väckt motioner om. Vi gläds åt att till exempel moderater och kristdemokrater väljer att ställa sig bakom förslagen. Fru talman! Det handlar i den här debatten ytterst om vilken miljöbilsdefinition vi ska ha. I dag är biogasbilar definierade som miljöbilar. Vi fick en ny miljöbilsdefinition så sent som för ett år sedan. I förslaget från regeringen ska alltså biogasbilar tas bort från den definitionen. Anser infrastrukturministern att vi måste få en miljöbilsdefinition för att EU-direktivet ska kunna implementeras i Sverige? Är det skälet till att biogasbilarna ska tas bort från miljöbilsdefinitionen? Det är inte så att miljöbilsdefinitionen bara styr hur myndigheter upphandlar. Jag kan instämma i att det är ursprunget till definitionen, men det är många som tar rygg på miljöbilsdefinitionen, följer den och tittar på hur en miljöbil definieras. Jo, den definieras på det här sättet. Tar man bort biogasbilar sänder det en signal om att de är fordon som regeringen inte anser är miljöfordon. Är en biogasbil, Tomas Eneroth, ett miljöfordon? Konsekvensanalysen för biogasmarknaden, för främjande av biogasbilar, var finns den i förslaget?
Fru talman! Låt mig först göra en lite mer allmänpolitisk reflektion. Jag kan ändå konstatera att det nu är relativt ofta som Vänsterpartiet i trafikutskottet gör upp med Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna. Nu är det fråga om att förorsaka en konstitutionell kris när Vänsterpartiet har redovisat att man kommer att rösta på Sverigedemokraternas förslag till misstroendevotum mot regeringen. Hur det ska bidra till en mer konstruktiv och progressiv klimatpolitik är för mig helt främmande, men det kanske Jens Holm kan redovisa i något annat sammanhang. Det här handlar om att vi främjar biogasbilar. Vi gör det på en mängd olika sätt med produktionsstöd och nu senast med förslaget om ett stöd vid besiktning av biogasbilar. Vi gör mycket för att främja biogasfordonen. Vi tycker också att det är rimligt att staten går före. I den statliga miljöbilsdefinitionen som bara stipulerar vad statliga myndigheter ska göra finns, enligt uppgift, ett trettiotal fordon. Där är det rimligt att staten går före och visar att vi minsann också kan främja helt rena bilar enligt EU:s definition. Då skulle det i så fall innebära laddhybrider eller för den delen säkerligen rena elbilar i de fordon det handlar om. Det här kommer inte att ha en stor påverkan. Tvärtom innebär 38,5-procentsregeln att regioner och kommuner i sin upphandling fortfarande kan öka andelen biogasfordon. Privatbilar berörs inte av detta. Snarare ökar vi incitamenten för att köpa biogasfordon med den besiktningspremie eller diskussion som har lagts ut som ett uppdrag för att titta på besiktningskostnader. Jag delar inte oron, men jag har också varit noga med att skicka ut förslaget på remiss. Jag kommer att lyssna på remissinstansernas synpunkter. Jag tror också att det är en missuppfattning eller ett medvetet sätt att väcka uppmärksamhet - det har jag all respekt för - men om man läser förslaget noggrant framkommer det att vi har att implementera ett EU-direktiv. Det gör Sverige. I samband med det skärper vi statens ambitionsnivå när det gäller att ha fler rena fordon. Att Jens Holm och Vänsterpartiet tycker att det är ett bekymmer att staten vill gå före och ha fler rena fordon är lite märkligt. Varför skulle det vara ett bekymmer? Låt oss först se på remissinstansernas synpunkter på den remiss som finns, och låt oss sedan ta en diskussion om hur vi framöver ska reglera. Det viktiga är att alla har klart för sig att det finns ett direktiv att implementera. Det gör Sverige.
Fru talman! Jag får återigen inte svar från ministern. Var är konsekvensanalysen för hur detta påverkar främjandet av biogasbilar och biogasen som en energikälla i Sverige? Jodå, jag har läst promemorian från regeringen. Jag förstår verkligen inte varför biogasbilar måste strykas från den definition som så sent som för ett år sedan infördes i Sverige. Precis som ministern säger går det alldeles utmärkt att nå upp till 38,5 procent rena lätta fordon, det vill säga elfordon och vätgasfordon. Men man behöver inte stryka biogasen från miljöbilsdefinitionen för den skull. Eller måste man det, Tomas Eneroth? Det är ju det jag har frågat hela tiden. Varför stryker ni biogasbilarna från miljöbilsdefinitionen? Och, Tomas Eneroth, är biogasbilar miljöbilar?

Fru talman! Som jag säger tror jag att konsekvensen är att det trettiotal biogasfordon som staten har upphandlat kommer att bli elfordon på sikt. Det är väl den ena konsekvensen i den statliga miljöbilsdefinitionen. I övrigt är det inget tvivel om att det är under den här regeringens ledning och under socialdemokratiska regeringars ledning som vi har fört en progressiv klimat och miljöpolitik och främjat både biogasproduktion och biogasfordon. Vi har också sett en dramatisk ökning av antalet biogasfordon. EU-direktivet är vi skyldiga att implementera, och det innebär att vi fortsatt till och med kan öka andelen biogasfordon i landet. Jens Holm tillhör ett parti som nu äventyrar den här typen av satsningar genom att på måndag ställa sig bakom Sverigedemokraternas misstroendevotum och i det läget kanske, om olyckan skulle vara framme, se till att vi får en helt annan klimat och miljöpolitik i det här landet.